Herr talman! Ralf Lindström säger att folkpartiet vill minska stödet till vuxenutbildningen med 110 milj.kr. Ja, vi i folkpartiet vill minska stödet, men vi vill i stället lägga pengarna på studieförbunden och på ungdomsskolan. Vi menar att det även där finns stora brister och att pengarna behövs bättre där. När det gäller det differentierade stödet säger Ralf Lindström att löntagarna avstår pengar för att få vuxenstudiestöd. Det är litet märkligt att man i den ena omgången säger att löntagarna avstår pengar från löneutrymmet, medan man i nästa omgång, när det gäller pensionärerna, som inte avstår några pengar, tycker att de ändå skall ha av dessa medel. Folkpartiet anser alltså att det kollektiva internatbidraget inte bör utgå till pensionärsorganisationerna, eftersom de borde få sin kursverksamhet finansierad via bl.a. studieförbunden. Jag skulle tro att det räcker för deras del. 103 När det gäller det kollektiva stödet säger ju också CSN i sina direktiv att pensionärsorganisationer och handikapporganisationer är två skilda grupper, som har olika förutsättningar. De bör alltså behandlas var för sig, och man har då förordat en fördelning av dessa pengar som kan ges. Detta tycker jag inte alls talar för det som Ralf Lindström säger här. Dessutom vet vi att handikapporganisationer vägras kurser med motiveringen att medlen är slut.
Herr talman! Ralf Lindström måste ha gjort sig skyldig till en felsägning. Han påstår att vpk:s förslag går ut på att vi skall höja vuxenutbildningsavgiften med 0,37 90. I och för sig tycker jag inte att det vore orimligt, men vi föreslår en höjning med 0,1 96 så att den sammanlagda vuxenutbildningsavgiften blir 0,37 76. Det är ändå en viss skillnad mellan en höjning på 0,1 9 och en höjning på 0,37 96.

0,1 96 ger alltså 451 milj.kr., och översiktligt kan jag tänka mig att det skulle räcka till en ungefär 40-procentig utökning av det nuvarande vuxenutbildningsstödet. Det är helt otillständigt att vuxna människor, som inte har haft möjlighet att få en fullgod grundutbildning, i dag av ekonomiska skäl inte kan komplettera den. Många av de vuxna måste ju finansiera sina studier med studiemedel, dvs. skuldsätta sig för att komplettera en grundutbildning upp till gymnasienivå. Med hänsyn till vinstutvecklingen inom det privata näringslivet, där de 22 största företagen på börsen har en likviditet på över 95 miljarder kronor i dag, tycker vi att det är ynkligt om det inte skulle finnas utrymme för att höja den här avgiften så att fler vuxenstuderande kan få komplettera sin utbildning.
Herr talman! När det gäller vår reservation nr 1, om studiehjälp utomlands, anser inte Ralf Lindström att detta tillhör det mest angelägna. Låt vara, men i ett alltmer internationaliserat samhälle är det ändå en viktig fråga. Det är klart att vi moderater är glada över att det här förslaget trots allt finns med i den proposition som vi nu behandlar i utskottet. Regeringen och vi moderater tycker tydligen ganska lika i den frågan, och det är bra. Beträffande reservation nr 3, om medelsanvisning till vuxenstudiestöd, sade Ralf Lindström att vi moderater skulle ha svårt att förlika oss med att lågutbildade fackligt anslutna får utbilda sig. I det här fallet handlar det bara om att vi går ett steg längre än vad regeringen själv gör när det gäller att frigöra vissa avgiftsmedel för att finansiera studieförbundens verksamhet. Vi tar ju inte bort möjligheterna till studier. Beloppet i fråga är ju fortfarande 917 miljoner, dvs. nästan 1 miljard kronor, så här finns det möjligheter. Ralf Lindström vet ju mycket väl att den uppsökande verksamheten och de fackliga studierna på arbetstid har varit mycket omdiskuterade. Det är väl få av oss som glömmer att man inför valet 1985 i de fackliga organisationerna på Prot. 1987/88:104 arbetstid diskuterade hur man skulle vinna valet — hur man skulle få en 20 april 1988 socialdemokratisk regering. Det tycker inte vi moderater tillhör de mest angelägna åtgärderna när det gäller studiestöd, det vill jag verkligen understryka. Jag kan i alla fall konstatera att Ralf Lindström har modererat sig betydligt när det gäller ordval. Det hette vid något tidigare sammanträde, när vi diskuterade dessa frågor, att vi ”konfiskerade” arbetstagarnas medel. Nu har vi ”brandskattat” dem. Det är litet mildare uttryckt, om jag så får säga.
Herr talman! När man lyssnar på Ralf Lindströms försvar för de differentierade vuxenstudiestöden, börjar man fundera över hur det kommer sig att vi skall ha så klara skiljelinjer mellan dem som befinner sig på arbetsmarknaden och dem som står utanför — och försöker ta sig in på arbetsmarknaden. Detta är ju inte det enda område där de som redan befinner sig på arbetsmarknaden gynnas, medan de som står utanför missgynnas. Vari består den solidariska fördelningen och den solidariska politiken, om de grupper som redan är gynnade skall gynnas än mer i systemet, medan de som står utanför måste finna sig i att få en mindre del av kakan? Jag kan inte tänka mig, även om LO och TCO har, som Ralf Lindström säger, avstått pengar i det här sammanhanget, att man skulle vara motståndare — åtminstone bekänner man sig inte till den uppfattningen i ord — till att vi är solidariska mot dem som inte befinner sig på arbetsmarknaden. När det gäller internatbidragen och kollektiv ansökan bör man kanske komma ihåg att det faktiskt var en beställning från utskottet att handikapporganisationerna skulle få göra kollektiv ansökan. När förslaget kom tillbaka från regeringen, hade man ju också tagit med pensionärsorganisationerna. Det är väl ingen hemlighet att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet inte tyckte särskilt bra om detta. Men man måste väl för skams skull ställa upp för sin regering och därmed acceptera att detta förslag fick gå igenom. Men vi vidhåller vår uppfattning att tanken bakom detta med kollektiv ansökan var att handikapporganisationerna och inga andra skulle med i det här sammanhanget. Eftersom de medel som finns att tillgå är begränsade, skall de i första hand gå till dem som är förvärvsarbetande. Därför har vi sagt att vi tycker att denna försöksverksamhet bör upphöra med det snaraste. Nu står det i och för sig i utskottsbetänkandet att detta skall utvärderas. Vi finner ingen anledning till utvärdering av denna försöksverksamhet, utan vi anser att den skall avskaffas.

Herr talman! Ralf Lindström påpekar återigen att LO och TCO har lagt fram förslagen om vuxenstudiestöd och differentierade avgifter. Jag vill peka på att avgifterna tas ut som arbetsgivaravgifter på hela lönesumman. Även om jag inte är medlem i facket får jag alltså avstå från löneutrymme. Jag tycker att denna del borde komma dem till godo som inte har kommit ut på arbetsmarknaden. Jag är, som någon tidigare talare sade, övertygad om att de människor som redan finns på arbetsmarknaden gärna skulle ställa sig solidariska när det gäller utbildningsmöjligheter för dem som ännu inte har lyckats komma in på denna. Vad gäller internatbidraget måste socialdemokraterna ha en mycket svår uppgift framför sig. Ni säger å ena sidan att det i första hand skall gå till de handikappade. När vi kräver att det kollektiva ansökningsförfarandet skall avskaffas, ifrågasätter ni å andra sidan syftet med detta. Men om pengarna inte räcker till för båda grupperna, skall pengarna självfallet, precis som ni säger, gå till de handikappade. Vi menar att pensionärerna inte skall ha internatbidrag utan skall få bidrag via sina egna organisationer.
Herr talman! Ralf Lindström försöker verkligen att få det att låta som om vpk:s förslag vore orimligt. På annat sätt kan jag inte tolka hans framhållande av att vårt förslag om höjning med 0,1 26 av vuxenutbildningsavgiften i praktiken skulle innebära en 37-procentig höjning av avgiften. ka mål när det gäller de vuxenstuderande? Om det inte finns råd i dag, när Sverige aldrig har varit rikare, att ge vuxna människor en utbildning som de inte hade möjlighet att få då de var unga, när kommer det då att finnas råd att ge vuxna denna möjlighet? Ge mig en tidsangivelse för när socialdemokraterna planerar att det skall finnas möjlighet att uppnå de utbildningspolitiska mål som man fastställde på 70-talet.
Herr talman! Ralf Lindström gömmer sig bakom LO och TCO i diskussionen om de differentierade avgifterna. Det är rätt märkligt att vi skall ha ett system som innebär att den som finns inne på arbetsmarknaden skall ha en mer gynnad ställning än den som står utanför arbetsmarknaden. Det står klart och tydligt i bestämmelserna för vuxenstudiestödet att de olika stödformerna i första hand är till för att stärka lågutbildade människors möjligheter på arbetsmarknaden. Om de som redan finns på arbetsmarknaden skall ha förmånligare möjligheter att få dessa pengar, frågar man sig var solidariteten mellan olika grupper i vårt samhälle finns. Den som står utanför får då en sämre situation och drar på sig en större skuld än den som finns inne på arbetsmarknaden. Jag kan inte tänka mig att man inom LO och TCO när man ställde sig bakom införandet av vuxenstudiestödet tänkte sig att det skulle fungera så. Man får väl också förutsätta att socialdemokraterna här i kammaren har en egen uppfattning, om LO och TCO verkligen skulle tycka att det skall vara på detta sätt. När det sedan gäller pensionärerna har vi i vår reservation klart skrivit att vi anser att korttidsstudiestödet i första hand skall användas för personer i arbetsaktiv ålder. Finns det pengar över, kan de naturligtvis användas också för pensionärerna, men så är ju inte fallet.
Herr talman! Det är inte bara vi moderater som diskuterar fackets verksamhet på det här området. Jag kan t.ex. nämna, och det vet säkert också Ralf Lindström, att centrala studiestödsnämnden gjort en utredning som presenterades för något år sedan och som hade rubriken Vem blev uppsökt och vad hände sedan? Jag tycker inte att det i den utredningen framkom särskilt starka motiv för ytterligare satsningar på uppsökande verksamhet. Jag vill också erinra om att det var arbetsdomstolen som avgav ett fördömande av fackets agerande när det gällde studieverksamheten inför valet. Det är alltså inte bara några moderater som har fördömt detta.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande, Margö Ingvardsson, att vi sympatiserar med ert förslag om höjning av avgifterna men att vi av ekonomiska skäl inte ser någon möjlighet att tillstyrka det. Det var inte alls i någon elak avsikt som jag räknade ut att ert förslag till höjning motsvarar 37 96. Det var en ren upplysning. Det finns ingen anledning att vara elak i detta sammanhang. Sifferuppgiften är riktig, och den kan både Marg6é Ingvardsson och jag tåla. Internatbidraget skall kunna utbetalas till alla lågutbildade, och det kan alltså även utbetalas till pensionärer, men vi har sagt att det först och främst skall utbetalas till dem som är i aktiv ålder. Än en gång: Det finns inget förslag och har aldrig lagts fram något förslag från centern och folkpartiet om avskaffande av pensionärernas möjlighet att få internatbidrag. Man vill avskaffa möjligheten till kollektiv ansökan om internatbidrag, men det är bara en liten detalj i detta sammanhang. Man vill ta bort en serviceåtgärd, inte pensionärernas möjlighet att få bidraget. Skall de ha möjligheten att få internatbidrag, är det bättre att de kan ansöka om det kollektivt. Då blir det betydligt lättare att behandla deras ansökningar. När det gäller det differentierade stödet upptäcktes det ju att de som stödet egentligen var ämnat för inte hade råd att sluta sina jobb och börja studera. De förlorade för mycket. Därför måste man ge dem denna möjlighet genom att höja stödet till dem som är i verksamhet. De som inte har jobbat förut har ju liksom ingenting att förlora. När de går ut och studerar har de ju möjlighet att få andra studiestöd. Som arbetslös har man ju bl.a. möjlighet att få utbildningsbidrag, och detta är inte sämre än vuxenstudiestödet. Man kan också få andra studiestöd. Det är alltså en riktig åtgärd som vi har företagit.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att informera kammaren om varför studiepenningsreformen kom till. Stödet var och är till för att de kortutbildade i arbetslivet skall få möjlighet till studier. För andra grupper gäller kort tidigare utbildning. Först genomfördes studieledighetslagen och sedan studiepenningsreformen. Jag har begärt ordet med anledning av min motion nr Sf419. Jag och mina medmotionärer tar där upp den gränsdragningsproblematik som finns när det gäller de olika stöden. Vi föreslår att man ger företräde för alla sökande på grundskolenivå att kunna studera utan skuldsättning och att man garanterar det särskilda vuxenstudiestödet åt dessa sökande. Vi föreslår också en differentiering av stödet till sökande på gymnasial nivå för att därigenom skapa resursutrymme för sökande till grundskolestudier. Utskottet har avstyrkt vår motion med hänvisning bl.a. till den kommande översynen av det särskilda vuxenstudiestödet. Såvitt jag kan förstå har översynen i fråga främst teknisk karaktär. Detta har jag givetvis förståelse för, men jag skulle vilja ställa en fråga till utskottets talesman Ralf Lindström: Är det möjligt att utvidga översynen? En bredare översyn vore önskvärd beträffande de olika studiestödens roll och medborgarnas möjligheter att komma till rätta med det många gånger svåra studiestödskomplexet.
Herr talman! Erkki Tammenoksa tar nu upp just en av de frågor som vi anser vara intressanta. Vi tar alltså för givet att de som skall göra den översyn som regeringen har aviserat kommer att ta del av de synpunkter och idéer som emanerar härifrån riksdagen och dess ledamöter. Vi är också övertygade om att de organisationer vilka har initierat Prot. 1987/88:104 vuxenstudiestödet, vilkas medlemmar betalar kostnaden och för vilka stödet — 20 april 1988 huvudsakligen är ämnat, kommer att nära få följa detta översynsarbete. För mig förefaller det naturligt att LO:s och TCO:s sakkunskap i ämnet kommer att tillvaratas. Jag kan däremot inte ge något löfte på regeringens vägnar.

Herr talman! Det här betänkandet rör exportanslag. De mindre och medelstora företagen utgör en viktig del av det svenska näringslivet. De är en stor tillgång för vårt land. Därför är det viktigt att på olika sätt stimulera småföretagen och deras exportansträngningar Småföretagen spelar en betydande roll för vår möjlighet att öka exporten. Det är dock ofta svårt för den enskilde företagaren att satsa på den internationella marknaden. Därför behövs olika åtgärder som kan hjälpa småföretagen ut på exportmarknaden. Exportrådets och de regionala utvecklingsfondernas verksamhet är i detta sammanhang viktig. För att småföretagen skall ha nytta av exportrådets tjänster är det viktigt att exportrådet tar del av de synpunkter som framförs från småföretagens organisationer när man utformar verksamheten inom ramen för exportrådet och inom ramen för de regionala utvecklingsfonderna. Det handlar om rutiner, särskilda exportkampanjer osv. De stora företagen har som regel egna försäljningskanaler för att nå ut med sina produkter på den internationella marknaden. Detta saknar ofta småföretagen. Därför behövs samhällets hjälp till olika åtgärder för småföretagens exportverksamhet. En väg kan vara, vilket vi från centern föreslagit, att länsvis inrätta organ, exempelvis i form av handelshus i samarbete med utvecklingsfonderna och även branschorganisationer för småföretagen. Sådana handelshus kan ha karaktären av grossistcentraler för sådana av småföretagens produkter som är avsedda för exportmarknaden. På det sättet skulle resurser kunna skapas som ger småföretagen tillgång till expertis som är nödvändig för att kunna påverka exportmarknaden, klara tullhandlingar m.m. Enligt vår uppfattning finns det skäl att inrätta regionala exportsäljbolag. Detta har vi framfört i motionen, men vi har inte fått utskottets majoritet på vår linje.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

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 22 behandlas proposition 1987/88:100, bil. 5, som tar upp organisationer för internationell handel och råvarusamarbete, internationell råvarulagring, exportfrämjande verksamhet och exportkreditnämnden. I berörda betänkande behandlas också tre motioner. Jag tänker något kortfattat kommentera utskottsmajoritetens ställningstagande. I propositionen anmäls att finansieringen av exportrådets verksamhet har varit föremål för en översyn, vars resultat har legat till grund för fortsatta överväganden inom exportrådet och mellan dess huvudmän — staten och Sveriges allmänna exportförening. Översynen har gällt verksamhetens inriktning m.m. Föredragande statsrådet betonar starkt betydelsen av ett fortlöpande förändringsarbete som bl.a. syftar till förbättrad effektivitet i den exportfrämjande verksamheten. I en centermotion sägs att regeringens besparingskrav har varit för stränga. Utskottet ansluter sig till regeringens förslag beträffande det nu föreslagna anslaget och avstyrker alltså motionsyrkandet. Övriga förslag under denna punkt i propositionen, avseende bemyndiganden för regeringen att bl.a. inom vissa ramar medge utfästelser om stöd till projektexport och konsultexport, tillstyrks av utskottet. I den nämnda motionen förespråkas även i övrigt åtgärder i syfte att förbättra exportvillkoren för små och medelstora företag. I en annan centermotion behandlas småföretagens förutsättningar att öka exporten av sina produkter. Utskottet har vid olika tillfällen, senast förra året, behandlat motionsyrkanden om inrättande av regionala exportsäljbolag. Termen ”handelshus” har utskottet velat reservera för större företag — företrädesvis utan egen produktion — som bedriver exportoch importverksamhet inom ett brett varuområde. De nu förekommande regionala exportsäljbolagen blev för några år sedan kritiskt granskade av den s.k. exportstödsutredningen. Slutsatsen blev att resultatet av verksamheten inte stod i rimlig proportion till gjorda insatser. I stället borde de existerande handelshusen utnyttjas i högre grad. Regeringen och riksdagen anslöt sig till denna uppfattning. Förra året anförde utskottet att det i den motion som då förelåg i ämnet inte hade redovisats några bärkraftiga motiv för ett nytt statligt engagemang i regionala exportsäljbolag. Utskottet framhöll också att de regionala utvecklingsfonderna och exportrådet bedriver en rad aktiviteter som är särskilt inriktade på småföretagen och som kan anpassas till behoven inom olika branscher, företag och regioner. Utskottet avstyrkte den reservation som fogats till betänkandet och även motionen. Herr talman! Det finns mycket mer som jag skulle kunna kommentera, bl.a. den motion som moderata samlingspartiet har framlagt, men eftersom tiden inte medger detta ber jag härmed att få yrka bifall till utskottsmajorite

Fru talman! Jag kommer att mycket kort redovisa synpunkter och argument som berör fyra av de frågor som behandlas i näringsutskottets betänkande 1987/88:23. Centern har under en följd av år motionerat om en utjämning av kostnaderna för distribution av el på landsbygd resp. i tätort. Centerns förslag innebär en viss omfördelning av elskatten baserad på distrubitionsföretagets ledningslängd beräknad per abonnent. På så sätt skulle — de ofta små —distributionsföretagen på landsbygden få ungefär samma konkurrensförutsättningar som tätortsdistributörerna. Vi i centern har utöver rättvisekravet— lika elpris på landsbygd och i tätort — hävdat värdet av att bibehålla lokala distributörer ur såväl sysselsättningssom driftssäkerhetssynpunkt. Näringsutskottet har i sin skrivning i allt väsentligt anslutit sig till centerns ståndpunkter. Därför har vi inte reserverat oss. Utskottet anser att statens energiverk i pågående utredning bör överväga de synpunkter som framförs i motionen och att detta bör göras utan dröjsmål. Det är vår förhoppning att detta snabbt skall ge ett positivt resultat enligt förslaget i vår motion. I reservation 1 tar centern upp frågan om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle och avveckling av kärnkraften. Centerns kritik mot föreslagna avgifter är i första hand att de är satta med alltför snäva marginaler. Risken för en överlastning av kostnader på kommande generationer är uppenbar. Centern föreslår för närvarande en måttlig höjning på 0,2 öre/per KWh, men vill samtidigt poängtera att det finns mycket som tyder på att det skulle behövas väsentligt större höjningar. Vi anser att det i dag tyvärr saknas ett tillräckligt säkert beslutsunderlag för att man skall kunna hävda en mer drastisk höjning av avgifterna. Det är regeringen som har att besluta om avgiftens storlek. Riksdagen bör ändå — självfallet — uttala sin mening om vilka säkerhetsmarginaler som bör tillämpas för att minska riskerna för kostnadsöverföringar till kommande generationer. I betänkandet behandlas också hälsoriskerna med högspänd ström och de magnetfält som bildas därav. När det gäller riskerna med högspänningsledningar agerar riksdagsmajoriteten och regeringen på ungefär samma sätt som när det gäller avgifterna för använt kärnbränsle. För att minska de omedelbara kostnaderna är man beredd att ta stora framtida risker. Osäkerheten avseende högspänningsledningarnas verkningar på omgivningen är stor, och detta är mycket otillfredsställande. Kraftfulla och snabba forskningsinsatser är angelägna. I avvaktan på större och säkrare kunskap om högspänningsledningarnas effekter anser vi i centern, liksom de socialdemokratiska motionärerna i motion 1987/88:N405, att regeringen omedelbart bör ta initiativ till föreskrifter om en säkerhetszon utmed kraftledningar, inom vilken nybebyggelse normalt inte får äga rum. Detta kan innebära vissa merkostnader i dag, men samtidigt kan vi undvika betydande hälsorisker och stora felinvesteringar. Det finns en stor enighet i riksdagen om att fullfölja tidigare fattade beslut om landsbygdens elektrifiering. Regeringen har efter förra årets bakslag tagit hänsyn till detta och föreslår ett anslag på 2,5 milj.kr. för detta ändamål. Vii centern noterar självfallet detta som positivt, men det är inte tillräckligt. Utöver nyelektrifiering krävs resurser för att stimulera och underlätta upprustningen av svaga ledningssystem i glesbygd. Centern föreslår ytterligare 2 milj.kr. för detta ändamål.

Fru talman! Jag vill med vad jag nu anfört yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 4 i näringsutskottets betänkande 1987/88:23.
Fru talman! De fyra nu aktuella reservationerna i näringsutskottets betänkande 23 tillhör alla kategorin gamla skivbekanta. Jag utgår därför ifrån att kammaren har överseende med att jag behandlar dem kortfattat. Kärnbränsleavgiften fastställs årligen av regeringen efter förslag av statens kärnbränslenämnd. Riksdagen är ingen överprövningsmyndighet för regeringens beslut. Något skäl att nu ge regeringen rekommendationer för framtiden föreligger inte. Under hänvisning till detta avstyrks reservationerna 1 och 2. När det gäller frågan om eventuella hälsorisker i samband med högspänningsledningar pågår forskningar i form av en totalundersökning av de boende nära stamnätsledningarna i Sverige. Resultatet av dessa forskningar väntas om några år. Jag utgår ifrån att de bedrivs med all möjlig intensitet, och därför finns det inte skäl till att i dag fatta beslut i dessa frågor. Dessutom bevakar energiverket utvecklingen och har möjlighet att påverka utformningen av de kraftledningsprojekt som kan vara aktuella och de eventuella ändringar i säkerhetsbestämmelserna som kan vara erforderliga. Med hänsyn till detta avstyrker jag reservation 3. Förra året beslutade riksdagen efter förslag av ett enhälligt näringsutskott att bibehålla ett anslag på 2,5 milj.kr. per år till landsbygdens elektrifiering trots att regeringen då föreslog att detta anslag skulle upphöra. Skälet till näringsutskottets ställningstagande var ett riksdagsbeslut från 1980, som innebar att stöd på 2,5 milj.kr. skulle utgå under tio år. I år har regeringen utformat budgetförslaget i enlighet med riksdagens beslut från i fjol och tagit upp 2,5 milj.kr. I reservation 4 föreslår utskottets centerpartister att ytterligare 2 milj.kr. skall anvisas. Utskottsmajoriteten finner inte skäl att gå ifrån riksdagens tidigare beslut i detta ärende. Jag yrkar därför avslag också på reservation 4 och, fru talman, bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Åke Wictorsson har helt rätt när han talar om ”gamla skivbekanta”. Man kan också säga att det tycks vara mycket svårt att få utskottsmajoriteten att ens redovisa sakskäl för att man ständigt står kvar vid gamla ståndpunkter. Man avstår från att införa en säkerhetszon i avvaktan på att vi skall få fram bättre kunskaper om den högspända strömmens hälsoeffekter. Men här handlar det om en säkerhetsåtgärd, som man knappast kan avstå ifrån utan att ha ganska tunga sakargument för att dessa risker inte föreligger. Men jag tror inte att Åke Wictorsson kan bevisa att de hälsoriskerna inte föreligger. I varje fall har han inte gjort det. Det är också ett ganska måttligt ingrepp att förhindra ny bebyggelse inom en säkerhetszon. Marken finns ju kvar, om det senare visar sig att den kan användas. Här accepterar man hellre en hälsorisk och en risk för framtida felinvesteringar än att nu vidta en åtgärd, som innebär en mycket måttlig uppoffring men som på sikt kan innebära att man slipper stor skada. Det är detta kortsiktiga tänkande — att försöka vinna något i dag och då gärna belasta kommande generationer med ganska ogripbara merkostnader — som vi i centern reagerar emot. När vi till rimlig kostnad kan förebygga skada i framtiden eller undvika oförutsebara kostnader, då måste det vara varje ansvarsfull politikers uppgift att se till att vi gör det. Vi skall ta vårt ansvar i dag. Det är den stora brist som utskottsmajoriteten visar — man tar inte ansvar för dagens handlingar utan man lastar alltför lätt över ansvaret på kommande generationer.
Fru talman! Om nu utskottsmajoriteten har benägenheten att stå kvar vid gamla ståndpunkter, förefaller det mig som om detta skulle gälla också reservanterna. Ivar Franzén säger att vi för säkerhets skull skall införa dessa bestämmelser och dessa säkerhetsavstånd. Men jag tycker det är en ganska god princip att man skall ha ett sakligt underlag för sitt ställningstagande innan man fattar beslut. Något sådant finns emellertid inte i den här frågan, utan vi avvaktar — jag kan tillägga med spänning - resultatet av forskningen och skall självfallet, med utgångspunkt i vad som kommer fram, fatta de beslut som blir nödvändiga. Ivar Franzén menar att det är klokare politik att fatta beslut utan detta sakliga underlag. Jag delar inte den uppfattningen.
Fru talman! Exemplen är otaliga på hur vi har avstått från att vidta åtgärder därför att vi har ansett att det inte har varit fullständigt utrett att risker förelegat. Men peka på någon punkt där vi har vidtagit för omfattande säkerhetsåtgärder som sedan visat sig vara helt onödiga! Jag tror att det finns mycket få sådana exempel. Om vi ser på hela kemiområdet kan vi konstatera att vi — beroende på att vi, som Åke Wictorsson säger, vill ha fullständiga bevis innan vi vidtar åtgärder — har skadat många människors liv och hälsa. Jag tycker det är en ganska god regel för denna typ av beslut att man inte medvetet tar risker om man kan undvika dem med mycket rimliga åtgärder.

Fru talman! Det här ärendet, som föranleds av en proposition från regeringen, är kanske det första ärendet i en lång rad av ärenden som gäller att vi skall anpassa svenska bestämmelser till EG-området. Utgångspunkten här har varit att EG anser att det kan vara ett handelshinder att vi har förhandsprovning av elektrisk materiel i det här landet. Det är utgångspunkten för propositionen, och det är huvudfrågan. Det är vad EG tycker som avgör om vi i Sverige skall förändra och också — som jag ser det — försämra den förhållandevis stora elsäkerhet som vi har. Om man jämför med länder i Europa har vi i Sverige en mycket stor elsäkerhet beträffande elektrisk materiel. Om vi då skall göra en anpassning till EG-länderna kan vi se på hur säkerheten och produkterna ser ut exempelvis i Italien, Frankrike och Spanien, för att ta några exempel. Jag tror att vi kan vara överens om att det inte är likadant, och i varje fall de som har erfarenheter av produkter från dessa länder kan vara överens om att säkerheten är sämre i andra länder. Flera av de här ländernas produkter kommer inte till Sverige därför att de inte klarar provningen på Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten, SEMKO. Det tror jag att vi skall vara tacksamma för. Det nya förslaget till lagstiftning innebär att regeringen vill att vi skall slopa vårt krav på förhandsprovning. Det skulle man naturligtvis kunna göra om man vore säker på att det var exakt samma krav på säkerheten i andra länder. Men så är det inte. Problemet är också att det går att importera icke provad materiel och saluföra den här i landet. När man då tar bort S-märkningen, dvs. förhandsprovningen och det garantimärke som då utfärdas, blir det svårigheter att känna igen och se skillnad på vilken materiel som är provad och elsäker och vilken materiel som inte är det. Jag tror inte att det med detsamma kommer att uppstå några stora faror. Men på sikt skall vi vara klara över att materiel som tillverkas med höga säkerhetskrav också medför högre kostnader. Det innebär att mindre seriösa fabrikanter av olika slag kan se att det finns en marknad i Sverige där man kan tränga in. En del installationsmateriel som är avsedd att installeras i hus och liknande säljs på varuhus. I lagstiftningen anges vissa begränsningar beträffande vilka som får göra ingrepp i fasta installationer, byta viss apparatur osv. Men det tas inte hänsyn till detta vid försäljningen. Det är skrämmande att dett.o.m.

Man kan också referera till vad arbetarskyddsstyrelsen har sagt vid ett par tillfällen. Där ifrågasätter man om begäran att slopa förhandsgranskning av elektrisk materiel skall behöva tas upp. Arbetarskyddsstyrelsen ifrågasätter t.o.m. om EG verkligen anser att den obligatoriska förhandsgranskningen utgör ett handelshinder. Det är inte bara vpk som är kritiskt mot att den obligatoriska förhandsprovningen slopas, utan också starka fackliga organisationer, t.ex. Fabriksarbetareförbundet, Metallindustriarbetareförbundet och LO, har gett uttryck för kritik. Vi ser farhågorna, inte bara med installationer i lägenheter och hus, utan också med infiltration när det gäller elmateriel som kommer att användas på arbetsplatserna.

Svenska elektriska kommissionen har i en artikel i tidningen Elektrikern under senvintern uttalat att SEMKO:s möjligheter bör förstärkas och byggas ut. I artikeln tar man inte ställning till om det skall vara ett direkt obligatorium eller inte, men man pekar på att det behövs förstärkta insatser för att kontrollera elmateriel. Vpk anser att det är en riktig väg, men problem uppstår om vi i Sverige överlåter till andra länder att göra provningar. Provningsanstalterna där har kanske inte exakt samma krav som vi, och de har i varje fall inte den tradition som vi har med stor elsäkerhet. Framför allt uppstår problem när det kommer materiel som inte har vare sig provats eller på annat sätt registrerats, som föreslås i propositionen. Fru talman! Det är viktigt att vi i Sverige slår vakt om den stora elsäkerheten och inte låter länderna inom EG ta över bestämmanderätten när det gäller hur elinstallationer och elsäkerhet skall se ut i detta land. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Fru talman! I Sverige har vi en erkänt hög säkerhetsnivå för elmateriel. Vid en internationell jämförelse är nog vår säkerhetsnivå bland de högsta nivåerna. Till de goda resultaten hör utan tvivel den obligatoriska provningen och godkännandet av produkter bidragit, men också ett seriöst säkerhetsarbete från ansvariga myndigheter och provningsorgan. Statens energiverk är den myndighet som svarar för säkerheten hos elmateriel och fastställer säkerhetskrav och provningsbestämmelser. Genom lagen om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. är SEMKO utsedd till riksprovplats för elmateriel. Det är alltså SEMKO som har fått uppdraget att kontrollera och godkänna elmateriel som saluförs på den svenska marknaden. För en stor del materiel är ett sådant godkännande i dag obligatoriskt, och produkten skall bära S-märke för att få säljas i Sverige. De provningsbestämmelser som gäller elmateriel i Sverige finns inskrivna i svensk standard, vilken i huvudsak också överensstämmer med internationell standard. De små avvikelser som ändå finns är ständigt föremål för ifrågasättande och harmonisering. Harmoniseringsarbetet sköts av Svenska elektriska kommissionen. Både SEMKO och statens energiverk är aktivt engagerade i det arbetet. Önskemål från EG-kommissionen om att Sverige och de övriga EFTA länderna skall tillämpa samma kontrollförfarande som råder inom EG får mot bakgrund av det intensiva harmoniseringsarbete som under lång tid pågått ses mera symboliskt. I de olika länderna finns godkännande provningsorgan motsvarande SEMKO som tillämpar godkännandemärkning liknande S-märkningen. Med alla dessa har SEMKO samarbete genom det s.k. CCA-avtalet, varigenom provningsresultat utbyts och omprovning elimineras. Mot bakgrund av bl.a. dessa erfarenheter har nu EFTA-länderna anammat EG-propån och genomfört utredningar om säkerhetskontroll för elmateriel, så att bestämmelserna så långt som möjligt skall överensstämma med EG:s. I Sverige har vi tillsammans med Norge utarbetat likalydande förslag till kontrollordning. Den proposition som vi nu behandlar, med förslag till ändringar av ellagen, skall utgöra basen för en ny kontrollordning. Ändringarna syftar till att anpassa de svenska reglerna till vad som gäller inom EG samtidigt som nuvarande säkerhetsnivå bibehålls.

Den stora skillnaden från nuvarande ordning blir alltså att godkännandeplikten ersätts med registreringsplikt. Både registreringen och den intensifierade marknadskontrollen skall utföras av SEMKO. En viktig del i propositionen är just den intensifierade marknadskontrollen för att tillse att elmateriel levereras i enlighet med gällande föreskrifter, framför allt för att bristfälliga produkter skall upptäckas och försäljning av dem stoppas. Dessutom föreslås skärpta sanktionsmöjligheter mot leverantörer som levererar bristfälliga produkter eller i övrigt inte följer givna spelregler. S-märket kommer i fortsättningen att finnas dels på produkter med godkännandeplikt, dels på sådana produkter där tillverkaren/importören frivilligt har valt att verifiera sin produktsäkerhet genom S-märket. S-märket blir alltså den enda synliga informationen för konsumenten om att produkten uppfyller kraven på säkerhet. Den djupa förankring som S-märket har hos konsumenterna gör att vi kan förvänta oss att den absoluta majoriteten av tillverkare/importörer kommer att säkerhetstesta sina produkter hos SEMKO. Erfarenheterna från bl.a. Danmark visar detta. Enligt statens energiverk och SEMKO kommer dessutom en intensiv upplysningsverksamhet att genomföras i fråga om vad S-märket står för. Fru talman! Det är en stor majoritet i utskottet som står bakom förslaget till ny kontrollordning. Endast vpk avstyrker förslaget, med motiveringen att elsäkerhetsnivån skulle sänkas. Sammanfattningsvis: Med den harmonisering som under åren har skett på elsäkerhetsområdet mellan de europeiska länderna, den utökade marknadskontrollen, de hårdare sanktionsmöjligheterna och det faktum att S-märket är så välkänt som elsäkerhetssymbol är vi i utskottsmajoriteten övertygade om att elsäkerheten också med det nya förslaget kommer att vara på den absolut högsta nivån i Sverige. Genom detta har vi också gått EG till mötes och kan inte anklagas för att skapa handelshinder på detta område mellan länderna — ett förhållande som också gagnar Sverige som exportland. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.
Fru talman! Rune Jonsson började mycket vackert med att tala om den höga svenska elsäkerheten, och det hade varit bra om resten av anförandet hade inneburit att han slagit vakt om denna höga elsäkerhet. Tyvärr är Rune Jonsson och jag inte riktigt överens på den punkten. Vi har båda praktiska erfarenheter av arbetslivet på detta fält. Jag antar att Rune Jonsson, liksom jag, möjligen kan göra bedömningar utifrån de utgångspunkterna om vilka risker som finns. Jag utgår ifrån att även han har sett materiel — om inte här i Sverige, så i andra länder — som han eller jag eller någon annan yrkesverksam elektriker absolut inte skulle vilja använda. Det är nämligen den risken som finns, om man släpper vissa varor fria och inte kräver att det skall finnas S-märkning på apparater som tillåts säljas. I betänkandet säger man någonting om att statens energiverk beaktar frågan om barnsäkerhetskraven. Det är klart att det är bra. Frågan är bara vad man definierar som barnsäkerhetskrav. Det finns utan tvivel egentligen ett ganska vitt fält som man skulle behöva ta i beaktande, om man skall ta upp barnsäkerhetskraven. Det är i varje fall möjligt för barn att komma åt all ytlig installationsmateriel. Om man vill ha ett barnsäkerhetskrav, skulle det i praktiken innefatta all ytlig installationsmateriel. Jag är tyvärr inte riktigt säker på att det är det man avser. I betänkandet andas även utskottet en viss oro över den osäkerhet som finns beträffande enligt den nya ordningen icke registrerad elmateriel. Det är naturligtvis bra att man andas den oron. Det vore emellertid också bra om man var litet hårdare, i varje fall i sin skrivning. Att vi är ensamma ifrån vpk om detta kanske bottnar i att vi har en litet annan syn på den kapitalmarknad som ändå råder. EG går ut i den ena frågan efter den andra och försöker pressa Sverige till anpassning. Det vore bättre om EG när det gäller denna fråga anpassade sig till svensk elsäkerhet i stället för tvärtom.
Fru talman! Både i början och slutet av mitt anförande tog jag upp hur hög vår säkerhetsnivå har varit, är och kommer att bli. Det gäller i alla fall en propå ifrån EG, där man vill att vi skall ta bort en del av de handelshinder som finns inom detta område. Jag tycker att detta förslag kommer att tillgodose elsäkerheten på ett mycket bra sätt. Tommy Franzén säger att viss materiel inte kommer att registreras. All materiel skall registreras, förutom den som finns inom industrin. Denna materiel S-märks inte och registreras inte på något sätt. Elektriska inspektionen har ansvaret i de fallen. När det gäller detta förslag och den roll SEMKO också i fortsättningen kommer att ha är jag helt övertygad om att de svenska konsumenterna kan vara trygga beträffande den säkerhetsnivå som vi har på elmateriel.
Fru talman! Jag har uttryckt vissa farhågor, och framtiden får naturligtvis utvisa om de är riktiga. Det kanske finns skäl för Rune Jonsson och mig att i framtiden se oss omkring för att undersöka hur det ser ut på elmarknaden. Jag skulle emellertid vilja påstå att vi inte är ensamma när det gäller dessa farhågor. Det finns experter som har uttalat att man behöver se till att det blir vissa förstärkningar i stället för lättnader. Det faktum att vi är ensamma här i riksdagen, ser jag inte så allvarligt. Vi är dock inte ensamma på arbetsmark naden, om man nu ser på det. Som jag nämnde inledningsvis finns det också fackliga organisationer som ser farorna i detta sammanhang. Jag skulle vilja sluta med en frågeställning till Rune Jonsson. I varuhusen kan folk tyvärr köpa en mängd elmateriel, som de egentligen inte får använda sig av. Låt oss säga att det i ett varuhus finns två apparater av samma typ. Den ena säljs till ett väsentligt reducerat pris i förhållande till den andra. Den apparat som är dyrare är då kontrollerad, medan den andra inte är kontrollerad. Tror Rune Jonsson verkligen att man med information kommer att kunna klargöra för personer som inte begriper sig på detta och som egentligen inte ser vilken säkerhetsskillnad det finns i dessa fall, att de skall gå och köpa det dyrare exemplaret? Jag tror att vi i det här sammanhanget kommer att bli utlämnade till denna osäkerhet. Vår elsäkerhet, som är stor, kommer successivt att avta. Det är de riskerna jag ser framför mig. Det är också därför som jag anser att vi bör avslå propositionen.
Fru talman! I mitt anförande tog jag upp erfarenheterna från Danmark. De visar att kontrollorganets märkning har slagit igenom både hos konsumenter och hos tillverkare. Tommy Franzén säger att vi måste ha förstärkningar. Det får vi i och med genomförandet av detta förslag, eftersom marknadskontrollen kommer att utökas. I dag är ungefär 5 26 av de provningar som görs hos SEMKO marknadskontroller. Genomförs det nya förslaget kommer det att bli en helt annan siffra. På det sättet kanske man också skulle kunna klara de fall som Tommy Franzén tar upp när det gäller varuhusen.

Fru talman! Vi har känt oss trygga med den ordning som råder, och vi blir givetvis oroliga inför förändringar. Utskottet har noggrant behandlat de synpunkter som vi förde fram i vår motion. När det gäller barnsäkerhetskraven hänvisar utskottet till att dessa kommer att beaktas när statens energiverk skall fastställa vilka produkter som skall vara godkännandepliktiga. Detta uppfattar vi som en garanti för att barnsäkerhetskraven blir tillgodosedda även i fortsättningen och att Sverige förblir ett föregångsland inom detta område. En ökad information i form av kampanjer planeras. Ökade åtgärder vidtas för frivillig S-märkning. En ökad marknadskontroll och uppföljning kommer också att ske. Detta är bra. Det behövs för att kraven på elsäkerhet skall bli tillgodosedda. Trots dessa åtgärder kvarstår oron över vad den nya kontrollordningen kan medföra från säkerhetssynpunkt. På marknaden kommer det att finnas S-märkta och registrerade produkter som uppfyller svenska säkerhetskrav och icke-registrerade produkter som vi inte vet något om. Hur skall vi som konsumenter veta vad vi skall välja? En S-märkning är naturligtvis en garanti för varan. I övrigt kommer det emellertid inte att framgå vilka varor som är registrerade och vilka som inte är det. Utskottet hävdar att en sådan märkning av registrerade elprodukter som vi motionärer kräver skulle utgöra ett grundskott mot den nya kontrollordningen. Det är möjligt att detta krav skulle kunna ses som ett handelshinder. Vid en förändring måste emellertid elsäkerheten beaktas fullt ut. Jag vill därför fråga Rune Jonsson hur konsumenterna skall veta om varan uppfyller gällande säkerhetskrav eller ej. Varför har inte utskottet tagit initiativ för att nå en annan lösning av problemen, då dessa kvarstår trots registreringsplikt och ökad marknadskontroll?
Fru talman! Birthe Sörestedt tar upp det hon har motionerat om, nämligen att det skall framgå vilka produkter som är registrerade. Men all materiel skall registreras förutom,som jag sade tidigare, den materiel som används företrädesvis på arbetsplatser. Det finns två skäl till varför vi inte vill ha en särskild märkning för de produkter som är registrerade. Det ena skälet är — som Birthe Sörestedt sade —-att märkningen kan uppfattas som ett handelshinder. Det andra skälet är att vi vill värna om S-märket. Konsumenterna skall veta att S-märket är den enda garantin för att produkten uppfyller säkerhetskraven. Det är därför vi vill att så många produkter som möjligt skall bedömas från säkerhetssynpunkt av SEMKO.
Fru talman! Rune Jonsson säger att det är angeläget att vi har en S-märkning och att den betraktas som en garanti. Det är riktigt. Men som läget är nu kommer det att finnas icke-registrerade varor på marknaden. Utskottet skriver självt i sitt betänkande att det kommer att bli problem på detta område. Om man nu inte kan märka de registrerade varorna, skulle man kunna hävda att försäljare och uthyrare måste ta ansvar för de varor de säljer och hyr ut.

Fru talman! Enligt det nya förslaget skall ansvaret ligga hos tillverkaren eller importören av produkten. Denna person blir då ansvarig för den produkt han levererar.

Fru talman! Detta är egentligen en replik på Ing-Marie Hanssons anförande den 8 april. Ing-Marie Hansson påpekade då helt riktigt att Sveriges Radio-koncernens ekonomi inte alls påverkas av om mottagaravgiften höjs med 68 kr., som socialdemokraterna vill, eller med 56 kr., som moderaterna vill. Enda effekten av en större höjning är att radiofonden fylls på litet snabbare. I nästa ögonblick påstod Ing-Marie Hansson att moderaternas förslag visar en njugghet och ovilja att tillföra företaget resurser som ändå krävs. Hon hoppar kvickt som en sädesärla mellan ståndpunkterna. Det korrekta är att vi båda vill ge Sveriges Radio exakt lika mycket. Men då är det oansvarigt att, i ett läge när det gäller att hålla inflationen tillbaka, höja mottagaravgiften med 7 å 9 I. Ing-Marie Hansson är nöjd med kulturutbudet i TV. Låt mig då ta ett exempel från långfilmsområdet. Inför den första delen av denna debatt undersökte jag långfilmsutbudet de två sista veckorna i mars. Då visades åtta långfilmer, alla på fredag och lördag. Den genomsnittliga åldern var 29 år. Genomsnittsåldern på de fyra svenska filmerna var 45 år. Är man nöjd med en sådan långfilmspolitik, har man inte stora pretentioner. Så till tappningsrätten. De nuvarande restriktionerna påstås vara resultatet av en överenskommelse inom koncernen. Då vill jag citera lokalradions chef Jan Engdahl, som i senaste numret av Antennen den 15 april säger: ”Eftersom Lokalradion och Riksradion haft oförenliga uppfattningar har Sveriges Radios styrelse beslutat att lägga upp det så här.” Så ligger det till. Sedan söker den fria tappningsrättens motståndare krypa bakom upphovsrätten och säger att program som tappas inte bör brytas av. Men, snälla Ing-Marie Hansson, möjligheterna att undvika avbrott är naturligtvis mycket större om lokalradion får tappa fritt och inte är bunden till en kanal vid en viss tid på dygnet. Upphovsrätten talar för en fri tappning, inte mot den.

Fru talman! En replik efter så lång tid som 14 dagar kräver att man har snabbprotokollet med sig, och det har jag. Jag har läst in vad utskottets vice ordförande Ing-Marie Hansson sade med anledning av vårt förslag om att förstärka Sveriges Radios intäkter med reklam sänd över en kanal. Då sade hon att centern verkligen hade kommit långt från sina tidigare ideal, för centern vill ha reklam dels i Sveriges Radio, dels i lokalradion, dels i närradion. Jag vet inte hur Ing-Marie Hansson läser våra förslag. Var finns de två senare förslagen i yrkanden från centern? Jag tycker att utskottets vice ordförande var synnerligen trängd när jag i anslutning till vårt förslag hänvisade till vad Aftonbladet skrivit och framträdande socialdemokrater anfört om möjligheterna till reklam i Sveriges Radio. När vi föreslår att man skall utreda om det är möjligt att förstärka Sveriges Radios intäkter med reklam menar vi att pengarna självfallet skall gå till radiofonden på samma sätt som mottagaravgifterna. Därifrån skall de fördelas över hela koncernens verksamhet. Då vill jag fråga utskottets vice ordförande: Vilken principiell skillnad innebär det om vi eventuellt kan förstärka intäkterna för Sveriges Radio genom att förfara på detta sätt? Har inte utskottets vice ordförande uppmärksammats på att vi får över oss reklam genom andra sändningar? Är det då inte bättre att använda de resurser som svenskt näringsliv och andra ställer till förfogande för reklam för att förstärka intäkterna för Sveriges Radio? Detta är utomordentligt intressant att diskutera. Jag är förvånad över den låsning som socialdemokraterna har i den här frågan, inte minst genom uttalanden av kulturministern. När vi nu diskuterar framtidsfrågorna är det ytterst angeläget att göra en totalbedömning och se till att vi kan ge de resurser till Sveriges Radio som företaget behöver för att stärka sin konkurrenssituation gentemot det utbud som kommer över oss från utlandet genom satelliter. De som vill slå vakt om Prot. 1987/88:105 Sveriges kultur och vårt unika kulturliv måste vara angelägna om att verkligen ge företaget tillräckliga resurser.

Fru talman! Till Lars Ahlmark vill jag först säga: Jag upplever mycket starkt moderaternas njugghet i fråga om anslag till Sveriges Radio. Den njuggheten har varit en följetong under flera år. För några år sedan gick man ut och sade att man trodde att om det blev reklam så skulle man kunna finansiera Sveriges Radio genom det. Numera håller ni nere den föreslagna ökningen av mottagaravgiften. Det är riktigt att den höjningen inte påverkar Sveriges Radios ekonomi för iår, men den påverkar i hög grad möjligheterna att komma till rätta med det mycket stora underskottet i radiofonden, som för närvarande är 103 milj.kr. På sikt måste naturligtvis det underskottet täckas, om Sveriges Radio skall kunna känna trygghet över att det finns en finansiering. Därför tycker jag att det är litet inkonsekvent att ställa så pass ökade krav men inte vara beredd att redovisa en trygghet beträffande finansieringen av företaget. I fråga om kritiken av långfilmerna vill jag säga att erfarenheterna är att långfilm är en ganska dyr programform. Vissa långfilmer är billiga — det gäller de filmer som är massproducerade och framför allt framställda i USA. Men om vi vill ha en större variation i långfilmerna och ha färskare långfilmer, då handlar det om en dyr programform. Men jag instämmer i Lars Ahlmarks uppfattning att det vore önskvärt att vi kunde få in mer av långfilmer, för det tror jag är ett allmänt önskemål från publiken. Därför behöver man också se till att koncernen har möjligheter att kunna köpa sådana filmer. Det är riktigt att den föreslagna licenshöjningen inte ökar programramen i detta skede, men vi har också hänvisat till att vi nästkommande år kommer att få ta ställning till en mer långsiktig bedömning av Sveriges Radios möjligheter att täcka det här underskottet och finansiera sin verksamhet. Till Karl Boo vill jag säga: Det finns motioner om reklam i olika former av media. Där har det varit ett klart trendbrott för centerpartiet. Jag tycker att aningslösheten är stor när det gäller riskerna för reklaminslag just som finansieringsform. Det finns en risk för programpåverkan och en förskjutning bort från det public service-begrepp som innebär stor frihet för Sveriges Radio-koncernens olika bolag. Den friheten får man inte underskatta. Jag tycker inte att centerpartiet riktigt har analyserat detta. Dessutom tycker jag att det är mycket inkonsekvent att visserligen tillstyrka en provisorisk licenshöjning men i princip säga nej till den med hänvisning till att man skulle kunna få reklamintäkter till Sveriges Radio. Jag tror att det vore en förödande väg att gå när det gäller att slå vakt om Sveriges Radio och den målsättning som riksdagen har fastställt för verksamheten. Jag anser att centerpartiet inte riktigt har klart för sig vad man pratar om. Det är en helt annan sak att vi har reklamskyltar på idrottsanläggningar vid matcher osv. Det är bara därför att vi inte har reklam i TV som detta kan tillåtas. I andra länder ser reklamfinansiärerna detta som en konkurrens, och därmed tillåts inte sådan reklam. I dag går dessa reklamintäkter oftast direkt till idrottsföreningar o.d. och utgör en viktig del av deras finansiering. Jag vidhåller mitt tidigare yrkande om avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Ing-Marie Hansson erkänner således att vi har precis samma uppfattning om vilka resurser som skall stå till Sveriges Radio-koncernens förfogande. Det är alltså helt fel att tala om njugghet från vår sida. Däremot har vi litet olika uppfattning om hur snabbt underskottet i radiofonden skall täckas. I en period när vi försöker hålla tillbaka inflationen tycker jag det är oansvarigt att riksdagen — genom en extra stor höjning av mottagaravgiften — i praktiken driver på inflationen. Ing-Marie Hansson säger att långfilmer är ganska dyra. Men det är inte alls så. Långfilmer är genomsnittligt en billig programform. Kostnaderna är alltså inte orsaken till att. man inom Sveriges Radio-koncernen inte har mer av långfilmer. Jag uppfattar orsaken vara ett bristande intresse, och det innebär i praktiken en utarmning av kulturutbudet i det här landet. Jag tycker att vi från kulturutskottet skall bevaka detta och kritisera de nuvarande förhållandena.
Fru talman! När Ing-Marie Hansson säger att vårt förslag är förödande i ekonomiskt avseende för Sveriges Radios verksamhet, måste hon ha läst på utomordentligt dåligt. Vi vill vänta med beslutet om en höjning av mottagaravgiften, men vi har självfallet inte sagt nej till en höjning. Därutöver vill vi förstärka med reklamintäkter. Då får Sveriges Radio bättre resurser i framtiden, och det behövs verkligen. Vi föredrar att man ger radiofonden det som regeringen har föreslagit för Sveriges Radios verksamhet. Vi vill bara åstadkomma en temporär ökning av underskottet i fonden. Sedan vill jag fråga: Hur mycket får svenska idrottsarrangörer och idrottsföreningar del av reklamintäkter vid matcher exempelvis i Spanien, Portugal och på andra ställen i Europa? Och vad får de för den reklam som kommer in via satellitsändningar, som självfallet kommer att öka? Det är om detta som den stora diskussionen måste gälla. Det handlar om hur vi skall ta vara på de intäkterna. Till sist vill jag säga: I debatten för 14 dagar sedan verkade det mycket underligt att Ing-Marie Hansson tog folkpartiet och kommunisterna i sin famn och sade att dessa var de enda som ideellt slår vakt om publicserviceorganet Sveriges Radio också för framtiden. Känns det inte litet konstigt att göra så, i synnerhet som åtminstone folkpartiet vill ha en tredje, reklamfinansierad TV-kanal?